Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna började med att tala om herr Winbergs ställningstagande i presstödsnämnden vid det första tillfälle Nr 80 då de här bägge tidningarna föll utanför stödmöjligheter. Såvitt jag förstår Onsdagen den gick herr Winbergs yrkande ut på att man skulle tala i klartext den 14 maj 1975 gången och inte svänga sig utan säga ut att stöd inte kunde medges därför att tidningen kom ut på annat språk än svenska. Riktlinjer för Om herr Svensson i Eskilstuna ställer sig bakom uttalandet att kriteriet — invandraroch på en allmän nyhetstidning är att tidningen skall kunna studeras av alla, — minoritetspolitiken, så har han därmed också knäsatt principen att språkfrågan är avgörande. — m.m. Då tycker jag inte att det är riktigt rättfärdigt att sedan år efter år i utskottsbetänkandet uttala att i princip är det inget som hindrar att en tidning på främmande språk får detta stöd. Jag tycker att man blåser upp den här språkfrågan till något mycket stort. Språkfrågan är väsentlig för Eesti Päevaleht, men språket borde än mer meritera för stöd, därför att det begränsar läsekretsen och skapar stora ekonomiska svårigheter. Därför borde man kunna gå den till mötes. Den har förvisso varit utsatt för de ekonomiska marknadskrafter som herr Svensson talade om, precis som andra tidningar. Herr Svensson tyckte inte om att jag sade att det blev en plump i protokollet, inte på grund av mina tårar utan snarare på grund av utskottsmajoritetens klavertramp. Men säg hellre att det är en snöplig reträtt då man flyr in i dessa 400 000 kr., som skall förse också de här två stora tidningarna med stöd. Vi är helt överens om att ett stöd enligt detta förslag blir mycket blygsammare än det dessa tidningar skulle ha kunnat påräkna från det allmänna presstödet. Där är de minimerade bidragen relativt höga.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna sade en uppseendeväckande sak: Estniska Dagbladet är konservativt inriktad. Skall vi nu börja granska frågor om presstöd med utgångspunkt i om en tidning har rätt eller felaktig ideologisk färg, utifrån herr Svenssons i Eskilstuna värderingar? Det är väl ändå helt likgiltigt. Vi skall ha automatiskt verkande regler och inte en politisk diskriminering. Det finns andra tidningar som företräder liberala och socialdemokratiska värderingar, säger herr Svensson. Just det! Vi kommer att få mer pengar till dem om Estniska Dagbladet får sitt anslag ur det vanliga presstödet. De kommer att få mindre pengar med herr Svenssons egen modell. Olle Svensson säger att jag upprepar mig ”med en papegojas envishet”. Ja, det är sant att jag tjatar. Så länge man diskriminerar tidningar, utgivna för svenska medborgare, därför att de är skrivna på annat språk än svenska kommer liberaler att opponera sig. Sedan kan herr Svensson använda vilka nedsättande omdömen som helst om att vi fullföljer vår kritik. Herr Svensson förnekar i sitt inlägg i dag, i motsats till för två månader sedan, att det är språket som är avgörande för att Estniska Dagbladet inte fått bidrag. Men presstödsnämndens ordförande herr Lundell har själv bekräftat att språket inom majoriteten har anförts som skäl. Vidare 49 har JO i ett utslag från 1974 slagit fast: ”Majoriteten inom nämnden synes mig ha grundat sina ställningstaganden därpå att tidningen inte ges ut på svenska språket och därför intar en särställning bl.a. i konkurrensen med andra tidningar.” Har JO fel? Har JO utslungat en ”förolämpande” beskyllning mot majoriteten och mot ämbetsmän, som herr Svensson påstår att vi har gjort? JO säger exakt detsamma som vi: det är språket som gör att man diskriminerar Estniska Dagbladet. Vi kan till slut gå till en annan auktoritet, nämligen herr Svensson själv. Så här sade herr Svensson den 13 mars från den här talarstolen: ”Denna tidning kommer ju ut på estniska, och det gäller naturligtvis kommunikation för en minoritetsgrupp. Vi har sagt att i det sammanhanget bör anslagsfrågan prövas, och då kanske man kan finna en lösning på detta.” Herr Svensson har alltså själv anfört språket som skäl till varför Estniska Dagbladet inte bör ha bidrag. I dag förnekar herr Svensson sina tidigare uttalanden, förnekar vad herr Lundell sade och förnekar JO:s utslag. I stället höjer han rösten och säger att vi skall motverka ”marknadskrafterna”. Får jag då ställa en fråga till Olle Svensson: Vad är det för marknadskraft som ni socialdemokrater och centerpartister bekämpar genom att diskriminera Estniska Dagbladet? Det är en tidning med svag ekonomi som bygger på frivilliga krafter. Vad är det för marknadskraft ni har upptäckt när ni särbehandlar balternas tidning?
Herr talman! Jag vill upprepa både för herr Werner i Malmö och för herr Ahlmark att detta diskrimineringsresonemang är alldeles uppåt väggarna. När vissa tidningar inte får stöd enligt presstödskungörelsen hävdar alltså herrar Ahlmark och Werner på allvar att de tidningarna är diskriminerade. Jag ber att få tala om att det finns en rad svenska tidningar och tidskrifter, som i så fall också är diskriminerade. Det gäller hela den ideella pressen, bl.a. den fackliga. Vi som arbetar i pressutredningen med dessa frågor tar betydligt allvarligare på dem. Vi vet att man inte kan lösa alla problemen genom presstödskungörelsen, utan att man får söka finna nya former av stöd för att tillgodose det behov av hjälp som kan föreligga när det gäller att stödja pressdebatten i vårt land. Herr Ahlmarks sätt att föra debatten är mycket negativt mot olika minoritetsgrupper inom svenska folket. Jag vänder mig mot det sättet att föra debatten. Jag vill svara herr Ahlmark, som jag också sade när vi förra gången diskuterade denna fråga, att när tidningar av den karaktär som Estniska Dagbladet representerar inte via presstödskungörelsen kan få ett stöd finns andra möjligheter att hjälpa dessa. Estniska Dagbladet är en tidning som riktar sig till minoritetsgrupper, och därmed skulle man via det uppslag som framförts av centern och socialdemokraterna ha möjligheter att komma ur dödläget och få ett stöd. Alternativet är ju att inget stöd = Nr 80 över huvud taget kan utgå. Onsdagen den Herr Ahlmark ställer frågor till regeringen. Regeringen har att följa 14 maj 1975 riksdagens beslut och har utfärdat presstödskungörelsen. Den har också tillsatt en nämnd som skall tolka bestämmelserna i denna. Jag tycker = Riktlinjer för inte att vi här i riksdagen har anledning att rikta kränkande uttalanden = invandraroch mot denna nämnds beslut. Jag tror att de bygger på riksdagens anvis = minoritetspolitiken, ningar. Riksdagen har också flera gånger uttalat att det förhållandet att — Mm.m. en tidning icke utkommer på svenska i och för sig inte får hindra att stöd utbetalas. Det är alltså av andra skäl som man inte har utbetalat presstöd till Eesti Päevaleht. Genom det nu aktuella initiativet ges en möjlighet att hjälpa en viktig minoritetsgrupp här i landet, så att den kan kommunicera via sin tidning. Det gäller inte heller bara denna tidning utan även andra. Jag vill understryka att det förhållandet att Estniska Dagbladet är känt som en mycket konservativ tidning inte har hindrat mig från att verka för en lösning av denna fråga. Men det är, som jag tidigare sade, värdefullt att man funnit en sådan lösning som också kan gynna baltiska tidningar med andra värderingar.
Herr talman! Det var herr Svensson i Eskilstuna som drog in Estniska Dagbladets politiska färg i debatten. Han gjorde det i ett försåtligt resonemang om att Estniska Dagbladet inte borde falla inom ramen för den svenska presstödskungörelsen. Jag vänder mig bestämt mot varje tendens att politiskt diskriminera tidningar när presstöd utdelas. Herr Svensson säger att jag har utslungat kränkande beskyllningar. Jag har sagt exakt detsamma som justitieombudsmannen: att det är språket som gjort att Estniska Dagbladet diskriminerats. Har JO utslungat kränkande beskyllningar, herr Svensson? Är det fel att följa samma linje som JO? Det finns också andra tidningar som är diskriminerade, säger herr Svensson i Eskilstuna. Vilken tidning skulle det vara. Vad är det för tidning som fyller kraven i presstödskungörelsen, som har ansökt om presstöd men fått avslag? Nämn namnet på den, herr Svensson! Jag skall gärna kämpa för andra diskriminerade tidningar, om det finns något sådant fall. I 13 § presstödskungörelsen sägs det att tidningar skall kunna få stöd om de är dagstidningar. Definitionen på en sådan tidning är: ”allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka och vars totalupplaga i huvudsak är abonnerad”. Det stämmer exakt på Estniska Dagbladet. Den skall också vara en andratidning. Det definieras som ”dagstidning som på sin utgivningsort har mindre upplaga än annan tidning”. Det stämmer också på Estniska Dagbladet. Ändå säger herr Svensson i Eskilstuna att presstödskungörelsen inte 51 lämpar sig i det här sammanhanget. Jo, den lämpar sig - om socialdemokrater och centerpartister hade läst den rätt och hade velat se till, att man. inte diskriminerar tidningar på grund av deras språk. Till slut: Olle Svensson förklarar att om man inte gör som han säger fortsätter ”dödläget”. Alternativet är inget stöd alls. Nej, herr Svensson, alternativet finns i reservationen vid konstitutionsutskottets betänkande nr 14: ett klart uttalande från riksdagens sida att tidningar icke skall förvägras presstöd därför att de är skrivna på annat språk än svenska.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det har varit den vanliga omgången som vi känner från tidigare. Vi har av herr Svensson i Eskilstuna fått det vanliga, svepande talet om att de gällande reglerna inte är ändamålsenliga osv., men inget konkret att ta på. När det gäller andratidningar som inte har fått stöd har man i klara verba kunnat säga, att det beror på att upplagan inte är tillräckligt stor, att tidningen utkommer vid för få tillfällen eller att den inte har stipulerad konkurrens. Man har slagit fast det klart och tydligt, men när det gäller Estniska Dagbladet måste man sväva på målet. Det hade väl inte varit någon förfärlig olycka, herr Svensson, om Estniska Dagbladet hade fått ett par hundra tusen i minimalt stöd och vi hade sluppit den här debatten? Jag tycker att den inte heller för oss är tilltalande med tanke på den historia vi har gemensam med de baltiska folken, en historia som inte alltid har varit så hedrande för oss.
Herr talman! Det försiggår ibland en debatt i konstitutionella frågor i konstitutionsutskottet. Arbetsfördelningen är här fullt klar. Riksdagen fastställer riktlinjer, regeringen utfärdar en kungörelse, nämnden har att fatta beslut. Och nämnden har ingalunda varit enig i alla frågor den har behandlat, herr Ahlmark. Jag kan nämna en rad tidningar — Trelleborgs Allehanda, Norrtelje Tidning m.fl. — som har sökt men inte fått presstöd på grund av att man har ansett att reglerna inte gett möjligheter till detta. Det rör sig inte om en diskriminering av ett visst slags tidningar eller av en viss minoritetsgrupp, som herr Ahlmark har gjort gällande. Riksdagsbeslutet i dag ger oss möjligheter att tillgodose krav från minoritetsgrupper. Det är det positiva i vad som hänt under behandlingen av den här frågan i riksdagen i dag.

Herr talman! Såväl konstitutionsutskottet som inrikesutskottet har välvilligt behandlat den enskilda centermotionen nr 1727, som åsyftar stöd till tidningar utgivna på annat språk än svenska. Inrikesutskottets betänkande skapar, enligt min och centerns mening, därmed en praktisk lösning på frågan om hur i Sverige utgivna tidningar på främmande språk skall kunna erhålla ekonomiskt stöd. Nr 80 Riksdagen tar, genom ett bifall till föreliggande förslag, ett betydel Onsdagen den sefullt steg mot att förverkliga en gammal programförklaring, nämligen 14 maj 1975 att skapa existensbetingelser för en allsidig press och vidmakthålla en fri opinionsbildning, att bevara och vidga en fri och allsidig debatt och = Riktlinjer för att värna om opinionsbildningens och nyhetsförmedlingens allsidighet — invandraroch och vitalitet. minoritetspolitiken, De tidningsorgan i vårt land som vänder sig till de språkliga mino = m.m. ritetsgrupperna har här utan tvivel en betydelsefull uppgift och gör vår presskör mera fyllig. De är väl värda ett ekonomiskt stöd. Om detta råder inte några delade meningar. Det besynnerliga är att vi trots enigheten om målet har fått en lång debatt om medlen. Vi har ju alldeles nyss fått lyssna till en rad replikskiften mellan herr Svensson i Eskilstuna, herr Werner i Malmö och herr Ahlmark. Jag kan instämma i det allra mesta av vad utskottsmajoritetens talesman herr Svensson sade. I fråga om herr Ahlmarks ideliga upprepning om diskriminering skall jag inte använda herr Svenssons betygsättning, jag skulle bara vilja ge herr Ahlmark rådet: Byt stift! Herr Werner beklagade sig över allt prat som har förekommit i den här frågan. Ja, pratet svarar herr Werner för. Vi i centern får med hjälp av socialdemokraterna svara för resultatet. Det är den vanliga arbetsfördelningen i många frågor här i kammaren. Så var det när presstödet infördes en gång, så är det också i dag. Orsaken till den här debatten ligger väl i den minst sagt besynnerliga reservationen från folkpartiet och moderaterna i konstitutionsutskottet. Slutklämmen i denna reservation mynnar nämligen ut i en beställning på sådana preciseringar av det reguljära presstödet att detta kan utgå till tidningar på annat språk än svenska redan fr.o.m. innevarande år. Hur går det ihop med inrikesutskottets förslag till lösning i bidragsfrågan? Kan det verkligen vara reservanternas mening att vissa s.k. invandrartidningar skall få bidrag både via presstödsnämnden och via invandrarverket? Om detta inte är avsikten, blir reservationen blott och bart ett meningslöst bankande på en redan öppnad dörr. Tre års erfarenheter har ju visat att man inte kunnat formulera några generella regler som är praktiskt tillämpliga för ett bidrag via presstödsnämnden till de s.k. invandrartidningarna. Låt mig också få peka på hur reglerna för produktionsbidraget till de svenska veckotidningarna av dagspresskaraktär skulle slå mot vissa invandrartidningar. Den tidning som enligt uppgift har den största abonnerade upplagan, Suomalaisten Uutislehti — Finska Nyhetsbladet — skulle bli utestängd därför att den utkommer var fjortonde dag. Finn Sanomat skulle stupa på upplagetröskeln 2000 exemplar. Ruotsin Suomalainen kan falla under bordet av andra skäl. Men alla gör en god insats på sitt område oavsett — det vill jag understryka — vilken politisk åsikt de än må företräda. Ju mer man tränger in i problematiken, desto klarare blir det att invandrartidningarna befinner sig i en speciell situation som i sin tur kräver 53 ett speciellt stöd. Ytligt sett kan utskottsförslaget, som torde innebära ca 400 000 kr. i projektstöd till de s.k. invandrartidningarna, förefalla som en prutning jämfört med motionsyrkandet, men jag vill understryka att för mig och medmotionärerna är det för dagen viktigast att ett stöd över huvud taget kommer till stånd, att medel blir anvisade och att försöksverksamheten inleds. Jag har styrkts ytterligare i denna uppfattning eftersom folk som är verksamma inom invandrarpressen till mig har uttalat sin tillfredsställelse med det förslag till lösning som man väntar att kammaren skall antaga om en stund. Herr talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets och inrikesutskottets betänkanden på samtliga punkter.
Herr talman! Bara ett par ord till herr Nordin om prat i kammaren. När det gäller den svages stöd skall man inte dra sig för att ta till orda. Följ gärna exemplet, herr Nordin! Sedan säger han att centern inte har pratat utan svarat för resultatet. Det var väl ändå en liten felsägning. ”Vi har kammat in resultatet”, borde det kanske heta.

Herr talman! Herr Nordin frågade om Estniska Dagbladet skall få stöd både från Invandrarverket och från presstödsnämnden. Naturligtvis inte. Vi menar att den tidningen skall falla inom ramen för stöd från presstödsnämnden. Då blir det inte något bidrag för den tidningen från invandrarverket. Men jag har en fråga till herr Nordin, för jag har läst hans motion väldigt noga. I herr Nordins motion står det: ”Bidragsreglerna bör i huvudsak överensstämma med de villkor som gäller för produktionsstöd till dagstidningar —-—-=—- .” Några sådana bidragsregler finns inte i inrikesutskottets betänkande. Inrikesutskottet, som herr Nordin berömmer, säger i stället så här: ”Det får ankomma på invandrarverket att ta ställning till efter vilka principer stöd skall utges. Verket skall därvid vara obundet av de förutsättningar som gäller för det allmänna presstödet.” Herr Nordin kräver alltså likartade regler som gäller för det allmänna produktionsstödet. Inrikesutskottet säger att man skall vara obunden av de regler som gäller för det allmänna produktionsstödet. På denna viktiga punkt har således utskottets centerpartister och socialdemokrater en diametralt annan mening än herr Nordin hade. Men herr Nordin är ändå helt nöjd. Han har kastat om sin åsikt. Och jag vill fråga honom: Varför är det numera likgiltigt med de fasta regler som var så viktiga för fyra månader sedan?

Nr 80 Herr talman! Jag skulle vilja ge herr Werner i Malmö ett råd också, Onsdagen den nämligen att studera förslaget i reservationen 8 som avgivits av herr 14 maj 1975 Werners partikamrater i inrikesutskottet. De vill nämligen göra en omfördelning av anslagen — en omfördelning som enligt deras egna ord = Riktlinjer för kommer att drabba projektbidragen, ur vilka det här stödet till invaninvandraroch drartidningarna skall ges. Hur stämmer det, herr Werner, med den verkminoritetspolitiken, liga viljan att ge ett bidrag till den här typen av tidningspress?

Herr talman! I propositionen nr 32 är i princip tre huvudområden upptagna till behandling. Det gäller dels omhändertagande av pappersavfall, dels hantering av kemiskt avfall och dels omhändertagande av skrotbilar. Jag kan bara till en början konstatera att vi från moderata samlingspartiets sida givetvis är helt överens om att dessa frågor är angelägna och skall lösas. Men vi har inte kunnat ansluta oss till den form av lösning som föreslås i propositionen och som majoriteten i utskottet har ställt sig bakom. Vad beträffar omhändertagandet av pappersavfall är vi alla medvetna om att det gäller en produkt som får allt större betydelse. Vi har prognoser för råvarutillgången inom den svenska massaoch cellulosaindustrin som visar att returpapperet måste komma till användning på ett helt annat sätt i fortsättningen än vad som har varit brukligt hitintills. Vi vet också att det inom pappersindustrin försiggår en utbyggnad, där man räknar med att på ett helt annat sätt kunna ta hand om returpapperet i fortsättningen. Prognosen visar att man 1980 räknar med att kunna använda ungefär dubbelt så stor kvantitet återvinningspapper som 1975. I propositionen föreslås att insamlingen av returpapper från hushållen skall komma under det kommunala renhållningsmonopolet. Vi inom moderata samlingspartiet är i dag inte benägna att biträda ett sådant förslag. Vi vet att den kommunala renhållningslagen är en av de lagar som på senare tid har vållat mest irritation. Jag vågar påstå, att vi ännu inte har funnit den slutgiltiga formen för hur sophämtning skall fungera på ett effektivt och smidigt sätt ute i landets olika kommuner, framför allt på ett sätt som medborgarna uppfattar som fullt acceptabelt. Det gäller ju här människor som i andra sammanhang anses vara fullmyndiga, och vad de tycker bör även i detta fall väga mycket tungt. Att i detta läge för en femårsperiod utvidga, som det föreslås i propositionen, det kommunala monopolet till att gälla även returpapper från hushållen anser vi vara att gå för långt. Det har anförts i propositionen och i utredningsarbetet att insamlingen av returpapper icke har fungerat därför att man inte har kunnat garantera en kontinuerlig avsättning. Den svenska industrins behov har varit begränsat. En stor del av det returpapper som samlats in har gått på export, och exporten har inte varit kontinuerlig. I och med att den svenska cellulosaindustrin anpassar sin process till att utnyttja returpapper i större omfattning kommer man automatiskt att kunna garantera en kontinuerlig avsättning för returpapperet. Då torde det i många fall vara ganska enkelt att i de olika kommunerna, som det sker i dag, låta ideella organisationer av olika slag och även privata företag svara för en regelbunden insamling. Om dessa företag vet att de kan få en kontinuerlig avsättning kan de givetvis svara för insamlingen. Jag vill inte göra någon som helst inskränkning i den kommunala kompetensen. Den kommun som anser det lämpligt och vill handha denna verksamhet må göra det. Det skall inte finnas något förbud, men kommunerna skall inte kunna hänvisa till en monopolklausul. Från regeringspartiets sida finns det givetvis en strävan att allt fler aktiviteter skall handhas av samhället. I mitt parti anser vi att kommunerna redan har viktiga och väsentliga uppgifter. De kommer också att få ökade uppgifter framöver, och då finner vi att detta att utvidga den kommunala verksamheten till ett åläggande och ett monopol att samla in returpapper icke är den framkomstlinje man skall välja. Därför yrkar vi avslag på förslaget om införande av ett kommunalt monopol i fråga om pappersavfall. När det gäller omhändertagande av kemiskt avfall från bl.a. industrin föreslås i propositionen att detta också skall monopoliseras till ett företag där samhället har ett inflytande. Även i det fallet söker man alltså skapa en monopolsituation. I dag är läget detta att vi sedan ett par år tillbaka har en produktkontrollag som gör att samhället nu har instrument att föreskriva hur olika kemiska produkter skall hanteras. Man kan även föreskriva hur kvittblivningen skall ske. I de fall då sådant avfall skall långtidslagras har samhället redan i dag möjligheter att utfärda detaljerade föreskrifter. Vi vet att inom industrin har det på detta område skett ett utvecklingsarbete och en forskning som gjort det möjligt att numera på ett helt annat sätt än tidigare ta till vara det kemiska avfall som uppstår. Det är inte bara så att man tar hand om det avfall som produceras i det egna företaget och återanvänder det i produktionsprocessen, utan det förekommer även att man levererar sitt kemiska avfall till andra företag med annan tillverkning där avfallet kan användas som råvara. Jag vet inte riktigt vad som är det reella motivet för regeringens förslag. Vi vet att i den här branschen finns ett företag där samhället har ett stort och avgörande inflytande. Givetvis har vi ingenting emot att det företaget fortsätter sin verksamhet, men med tanke på att vi eftersträvar en så fri näringsverksamhet som möjligt i det här landet motsätter vi oss även här att det skall vara ett samhällsmonopol. Vi tror att konkurrens på detta område kan leda till framsteg i fråga om forskning och tilllämpning av nya tekniska metoder. Även i det fallet yrkar vi avslag på propositionens förslag. Den tredje huvudfrågan gäller omhändertagandet av skrotbilar. Vi torde alla vara överens om att det är ett problem. Förmodligen hamnar en mindre del av alla bilar som skrotas varje år ute i naturen. Men jag håller med statsrådet om att det här är ett miljöproblem som det gäller att komma till rätta med. Givetvis består problemet inte bara av alla de bilar som ställs ute i skogsbackarna utan även av de upplag av skrotbilar som är placerade på ett icke acceptabelt sätt. Även i detta fall ligger i propositionen ett slags monopoltänkande. Man vill ha ett antal auktoriserade bilskrotare, och det är bara dessa företag eller kommuner som etablerar sig som bilskrotare som skall få utfärda skrotningsintyg. På det här viset bedriver man näringspolitik inom skrotbranschen. Branschen har varit föremål för en översyn, och det förekommer kanske inom den vissa avarter som vi behöver komma till rätta med. Men enligt min mening utgör inte propositionens förslag det rätta instrumentet att lösa de problemen. Man föreslår att en skrotningspremie skall införas, vilket medför att bilägarna får betala en avgift när de lämnar bilen för skrotning. Bilismen utgör ju en av finansministerns största inkomstkällor, och vi vet att bilägarna i dag betalar skatt och avgifter till samhället som vida överstiger vad samhället satsar på bilismen. Då kan man tycka att det är onödigt att dra in ytterligare några miljoner kronor för att klara skrotbilshanteringen. Därutöver anser jag att det är att ta till onödigt hårt. Enligt propositionsförslaget skall bilägarna erlägga automobilskatt för sina fordon tills de har fått ett skrotningsintyg, och det är ju bra och riktigt. Det gäller även i dag, men det räcker med att bara skicka in ett skrotningsintyg på bilen till registreringsmyndigheten, ett intyg som kan vara utfärdat av nästan vem som helst bara det är undertecknat av två personer. Det är väl den vägen man kan tänka sig att bilarna så småningom hamnar i en skogsbacke. Vi tycker nog att det är rimligt med ett slags auktorisation av de människor som skall ha rätt att utfärda ett skrotningsintyg, men vi vill inte begränsa det till att bara gälla ett visst antal skrotfirmor. Vi skulle kunna tänka oss att motorbranschen tillsammans med bilbranschen, skrotningsbranschen och kommunerna tog initiativ för att klara av detta. Det vore exempelvis rimligt att både bilfirmor och skrotningsfirmor skulle vara auktoriserade att lämna ett skrotningsintyg och att dessa sedan är ansvariga för att bilen skrotas. Vad vi förstår skulle det bli administrativt mindre krångligt. Man skulle undvika en monopolsituation i fråga om bilskrotning. Vi tror också att det skulle vara det effektivaste. Vi föreslår alltså att frågan utreds snabbt och att ett förslag framläggs i den riktningen. Låt mig sedan bara i marginalen med tillfredsställelse konstatera att det alternativa förslag som vi från moderaterna hade yrkat på i en motion om att man skulle slopa fängelsesanktionen har bifallits. Det var ju så att den som olovligen tog hand om avfall skulle kunna straffas med upp till sex månaders fängelse. Jag tycker det är glädjande att ett enhälligt jordbruksutskott tagit bort fängelsesanktionen. Vi inom moderata samlingspartiet har den inställningen att det är stötande med fängelsestraff för sådana här bagatellartade förseelser. Det är som sagt med tillfredsställelse jag noterar att representanter för alla partier i utskottet har gått emot departementschefens förslag i det stycket. Herr talman! Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5. I övrigt yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! I betänkandet nr 10 från jordbruksutskottet, som vi nu behandlar, tar utskottet ställning till ett flertal motioner. Jag avser att i detta sammanhang plädera för två av dessa motioner. Den ena motionen yrkar på förbud mot användande av engångsförpackningar inom bryggeribranschen. Det är en fristående motion som avlämnades under den fria motionstiden. Den andra motionen är avgiven i anledning av regeringens proposition 1975:32 om återvinning och omhändertagande av avfall. Motionernas yrkanden, som tyvärr inte vunnit utskottets stöd, följes upp i reservationerna 1 och 6, som av herr Takman fogats vid jordbruksutskottets betänkande. Yrkandet i den fristående motionen, nr 392, och yrkandet nr I i motionen 1966 har ett nära samband. Det förstnämnda yrkandet avser förbud mot användande av engångsförpackningar inom bryggerinäringen, och det andra gäller en planerad minskning av avfallsmängden. Båda motionerna behandlas också, med avseende på dessa två yrkanden, på samma ställe i utskottets betänkande. Vår motivering till kravet på förbud mot användande av engångsförpackningar inom bryggerinäringen är i korthet följande. Vi konstaterar att stora summor satsas på marknadsföring och att härvid förpackningarna ingår som en viktig del i denna marknadsföring. I flera fall kan det röra sig om marknadsföring av produkter som inte bara är umbärliga utan t.o.m. rent av är skadliga för konsumenten. Ser man förpackningsområdet som en helhet, så rör det sig nästan uteslutande om engångsförpackningar. Möjligheten att sälja umbärliga ting till höga priser i tilltalande förpackningar har i vissa fall resulterat i att kostnaden för förpackningen kan vara högre än dess innehåll. Samtidigt som vi är medvetna om att det inte går att undvika engångsförpackningar över hela fältet, så framstår det som helt klart att det redan nu går att avgränsa vissa områden där det utan vidare går att ta bort engångsförpackningarna, med åtföljande nyttiga effekter för både samhället och konsumenterna. Ett sådant område är bryggerinäringen. Engångsglas, plastflaskor och plåtburkar låter sig väl ersättas av returglas. Beläggs returglasen med en hög pant erhåller konsumenten en ekonomisk motivering att återlämna glasen i fråga. En sådan hög pant kan t.o.m. leda till att t.ex. barn letar flaskor i naturen för att sälja dem och på så sätt bidrar till renhållningen i naturen. Ett sådant motiv föreligger ju inte alls då det gäller engångsglas och plåtburkar som ligger och skräpar längs våra vägar och som kan skada både djur och människor. En utveckling mot ökad användning av returglas torde ha skett under senare år, men det radikalaste och riktigaste är att direkt förbjuda engångsförpackningar på detta väl avgränsade område där ett förbud är både möjligt att genomföra och lämpligt ur allmän synpunkt. I motionen 1966 har vi två yrkanden. Det första innebär att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag om en plan för minskning av avfallsmängden från såväl hushåll som från industri med tillämpning av de principer som anförts både i motionen och i regeringens proposition 1975:32. Detta yrkande har nära samband med yrkandet om förbud mot dryckesförpackningar av engångskaraktär, men här rör det sig om hela avfallsområdet. I remissyttrande från Svenska naturskyddsföreningen och LO betonas betydelsen av att minska avfallsmängden. Båda organisationerna understryker nödvändigheten av en övergång till returförpackningar där detta är möjligt. I LO-remissen framhålls att en övergång från engångsglas och plåtburkar till returglas bör prövas, eftersom det bl.a. kan medföra minskat renhållningsarbete och resursbesparingar. Dessa synpunkter stöder således yrkandet i den fristående motion som jag nyss pläderat för. Men då det gäller att mera allmänt söka minska avfallsmängden räcker det inte med sådana punktåtgärder som det kan bli fråga om beträffande dryckesförpackningar. Det måste till åtgärder som är generella och berör hela förpackningsfältet. Här är det svårare att komma med färdiga recept av typ förbud mot vissa förpackningar, även om sådana mycket väl kan tänkas på flera områden än dryckesförpackningarnas. Men ett generellt förbud mot alla engångsförpackningar är varken realistiskt eller lämpligt. I många fall fyller i dag engångsförpackningar en viktig både distributionsteknisk och hygienisk funktion. Här gäller det att närma sig problemet på ett annat sätt. Principen måste härvid vara att så litet material som möjligt skall ingå i förpackningarna och att det material som ingår skall vara lätt att återvinna och använda på nytt. Denna princip måste för övrigt bli vägledande då det gäller all materiell varuproduktion. I propositionens motivering tas också denna fråga upp och uttalande görs av departementschefen som går i den riktning vi kräver i motionen, men någon uppföljning i fråga om förslag till åtgärder sker inte i den nu föreliggande propositionen. Jag skall citera några rader ur propositionen som jag i detta samman hang anser som särskilt viktiga. Det sägs på s. 28: ”Sparsamhet, hushållning och återanvändning bör alltså vara grundläggande för vårt utnyttjande av naturresurser och för inriktningen av vår produktion. —-—-=- Ansvaret för att det avfall som uppkommer vid produktionen kan tas om hand på ett ur miljöoch resurssynpunkt riktigt sätt måste i första hand åvila producenten. Innan produktionen av en vara påbörjas bör det vara känt hur det avfall som är en följd av själva produktionsprocessen skall behandlas liksom hur själva varan skall omhändertas sedan den använts.” Såvitt vi motionärer kan bedöma är detta alldeles riktiga synpunkter, som vi helt kan ansluta oss till. Vad vi vill åstadkomma med motionsyrkandet är konkreta åtgärder som följer upp dessa riktiga principer. Vi utgår nämligen från att industrin inte på eget initiativ kommer att lösa dessa frågor. Denna vår utgångspunkt grundar vi på det förhållandet att den privatkapitalistiska industrin styrs av ett snävt företagsekonomiskt tänkande, som inte lämnar utrymme för en långsiktig samhällsekonomisk kalkyl. Därför gäller det för samhället att här gå in och medvetet styra utvecklingen i den riktning som de bärande principer som jag nyss citerat kräver. Det är vad vi föreslår i yrkandet 1 i motionen nr 1966. Vad har då utskottet att anföra på den här punkten? Jo, man gör som nästan alltid i samband med motionsyrkanden. Det betyder att man är allmänt välvillig i sin skrivning, men man yrkar avslag eller, som i detta fall, använder den mjukare formuleringen och lämnar motionen utan åtgärd. Det viktigaste anförda skälet är att den pågående miljökostnadsutredningen skall avvaktas. I fråga om dryckesförpackningar hänvisar utskottet till att det enligt lagen om hälsooch miljöfarliga varor ankommer på regeringen eller efter regeringens bestämmande produktkontrollnämnden att närmare avgöra hithörande frågor. Jag medger självfallet att sakförhållandet i den beslutsprocess varom det här är fråga är det som utskottet anfört, men vad vi vill uppnå med vår motion i fråga om dryckesförpackningar är att riksdagen beslutar ge regeringen anvisningar för dess handlande i framtiden. Herr talman! Med stöd av vad jag hittills anfört yrkar jag bifall till reservationen 1 vid nu förevarande betänkande från jordbruksutskottet. Återstår då för mig att motivera yrkandet nr 2 i motionen 1966. Den motiveringen kan göras mycket kort. Det rör sig här om en ekonomisk fråga som berör kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Vpk:s inställning i denna fråga liksom kommunernas nuvarande ekonomiska situation är väl så känd att jag inte behöver redogöra för detta nu. Vad det här gäller är investeringskostnaderna för anläggningar där hushållsavfall separeras, återvinnes eller på annat sätt behandlas. Propositionen föreslår här att statsbidrag skall utgå med högst 50 96 av investeringskostnaden beträffande försöksanläggningar för nyttiggörande av hushållsavfall eller enbart separering av hushållsavfall. Samma regel skall också gälla för andra anläggningar än försöksanläggningar. I propositionens övriga delar förutsättes att kommunerna skall erhålla full kostnadstäckning för de utgifter som ålägges dem genom riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition nr 32 år 1975. När det gäller omhändertagande av kemiskt avfall sägs det i propositionen att staten i lämpliga former skall garantera finansieringen av de fasta investeringar som det företag behöver göra som skall ta hand om det kemiska avfallet. Motionärerna är av den meningen att motsvarande borde gälla beträffande de anläggningar som skall ta hand om hushållsavfall. Överenskommelsen mellan kommunerna och regeringen om begränsningar i de kommunala skattehöjningarna lämnar litet utrymme för ökat uttag av kommunalskatt. En sådan skattehöjning är inte heller, som vi ser det, önskvärd ur fördelningspolitisk synpunkt. De betydande kostnadshöjningar som den nu träffade löneuppgörelsen innebär för kommunerna ställer dem i en ännu mer trängd ekonomisk situation då det gäller nya kostnadskrävande åtaganden. Vi är därför motståndare till att riksdagen fortsätter att fatta beslut vars finansiering man helt eller delvis överlämnar till kommunerna. Vi är i stället av den meningen att staten behöver vidta åtgärder för att lätta kommunernas ekonomiska bördor. I konsekvens med denna vår allmänna inställning yrkar vi på att staten helt skall svara för investeringarna i vad gäller anläggningar för behandling av hushållsavfall. Mot bakgrund av vad jag nyss anfört anser jag inte att vi med hänsyn till pågående utredningar kan lasta på kommunerna ytterligare kostnader. I stället borde det gälla ett stopp för vidare kostnadsövervältring så länge utredning om kostnadsfördelningen stat-kommun pågår. Jag yrkar därför, herr talman, slutligen bifall också till reservationen 6 av herr Takman.

Herr talman! Återvinningsfrågorna har under senare år alltmer trätt i förgrunden i den politiska debatten. Allt fler har kommit till insikt om att den nuvarande förbrukningstakten när det gäller naturresurser måste dämpas kraftigt. Så mycket av råvarorna som det är praktiskt möjligt måste återföras till produktionen och nyttiggöras igen. Regeringspropositionen lägger den principiella grunden för fortsatta reformer på återvinningsområdet. Det ger den en vikt utöver de reformförslag som nu förs fram. Inte minst är satsningen på forskningsoch utvecklingsarbetet inom återvinningsområdet viktig för framtiden. Det gäller också att se till att det miljöfarliga avfall som trots allt återstår även efter en förbättrad reningsprocess inte släpps ut i naturen, utan i stället oskadliggörs genom destruktion eller s.k. långtidsdeponering. Det samlade grepp på avfallsproblemen som nu har tagits i propositionen 32 om återvinning och omhändertagande av avfall, speciellt när det gäller miljöfarligt kemiskt avfall, är därför att hälsa med tillfredsställelse. Det är också glädjande att vi nu får ett kommunalt ansvar för insamlingen av pappersavfall, bl.a. från hushållen. Propositionen innebär slutligen att vi i fortsättningen skall kunna slippa skrotbilseländet ute i naturen. Jordbruksutskottets behandling har lett fram till att en bred majoritet har ställt sig bakom propositionen, vilket var och en kan konstatera som läser utskottsbetänkandet. I stort sett är det endast moderaterna som har ställt sig vid sidan om och på mera väsentliga punkter sagt nej till reformförslagen. Moderaterna säger således nej till utvidgningen av det kommunala renhållningsansvaret — det ställningstagandet har vi helt nyss hört herr Krönmark utveckla från denna talarstol. Moderaterna säger också nej när det gäller hushållens separering av tidningar och tidskrifter inom ramen för ett kommunalt renhållningsmonopol. Vidare säger man nej till ensamrätt för ett delstatligt företag att ta hand om det miljöfarliga kemiska avfallet, trots att man borde inse att en samordning är enda sättet att lösa frågan. Man säger slutligen nej till regeringsförslaget när det gäller skrotbilarna. Vi kan alltså än en gång konstatera att när miljövårdskraven kommer i konflikt med moderaternas orubbliga vaktslående kring marknadskrafterna, så blir det hänsynen till miljön som får ge vika. Övriga borgerliga partier har däremot varit kloka nog att inse att ett förlitande på marknadskrafterna inte löser problemen med återvinning och omhändertagande av avfall, utan att det bör ankomma på samhället att styra och samordna verksamheten, om effektiva resultat skall kunna uppnås. Detta är bakgrunden till utskottsbetänkandet. När det gäller de olika reservationer som har fogats till betänkandet finns det anledning att göra en del kommentarer. Först har vi då vpk-reservationen angående förbud mot engångsförpackningar för öl och läskedrycker, som herr Israelsson har tagit upp i ett inlägg. Men i dagens läge, herr Israelsson, finns det knappast någon anledning att gå in i en sakdebatt i den här frågan. Alla vi som finns här i kammaren och intresserar oss för miljövårdsfrågor vet nämligen att miljövårdskostnadsutredningen kommer med ett mycket fylligt beslutsunderlag inom ett år. Låt oss spara debatten till den tidpunkt då det beslutsunderlaget föreligger, då tror jag vi kan komma fram till ett klokare beslut än om vi ägnar oss åt alltför mycket tyckande i en trots allt väldigt komplicerad fråga. Jag vill också erinra om vad som hittills har skett. Utvecklingen har ju inte stått stilla under de här åren. Vi har fått en förpackningsavgift, som framför allt har slagit hårt mot engångsförpackningarna, och den har gett betydande effekter. Låt mig konstatera att utvecklingen speciellt när det gäller engångsglasen är klart nedåtriktad. Exempelvis inom konsumentkooperationen, som jag känner väl till, är situationen f.n. den att inte mindre än 80 96 av det öl och den läsk som säljs är förpackade i returglas. Procentsiffran var betydligt lägre bara för några år sedan. Låt mig sedan gå över till vpk:s förslag om en plan för minskning av avfallsmängden från såväl hushåll som industri. Det är klart att man kan göra upp planer på de flesta områden. Men också här behöver man praktiska beslutsunderlag, och jag tror att miljökostnadsutredningen kommer att ge en del att ta fasta på. Under tiden kan vi konstatera att vad vi i dag diskuterar är ett praktiskt bidrag till att minska avfallsmängderna, nämligen beslutet om ett kommunalt renhållningsmonopol, som är inriktat på en separering av hushållens tidningsoch tidskriftsavfall. Det innebär en mycket betydande minskning av hushållens avfallsmängder. Vi vet nämligen att pappersavfallet är en mycket tung post i hushållsavfallet. Det uppgår viktmässigt till inte mindre än 50 96 av det totala avfallet från hushållen, och volymmässigt till 70 96. Vi kommer alltså i dag att fatta beslut om ett praktiskt steg i riktning mot minskning av avfallsmängderna. Jag är säker på att vi här i kammaren under de närmaste åren kommer att ta ytterligare liknande beslut, som leder i den riktning som man talar för i vpk-reservationen och som vi i princip alla är överens om. Herr talman! Reservationen 2 har skrivits under av moderata samlingspartiets representanter, och det är där man säger nej till utvidgningen av det kommunala renhållningsmonopolet därför att man inte vill att kommunerna nu skall ta ansvar för insamling av tidningar och tidskrifter från hushållen. Motiveringen kan kanske sägas vara något speciell, men trots det tog herr Krönmark upp den med mycket stort allvar från talarstolen. Att i nuvarande läge ge kommunerna både ökad kompetens och ökade uppgifter genom att ålägga dem att svara för allt pappersavfall kan, säger man, befaras leda till att de irritationer som eljest kunde elimineras i stället kommer att befästas. Det är alltså någon form av irritation, om jag fattar det rätt, som vissa glesbygdshushåll skulle hysa mot den senaste utvidgningen av den kommunala renhållningslagen. Man är tydligen rädd att den skall smitta av sig på framför allt tätortsbefolkningens intresse när det gäller att skilja ut tidningar och tidskrifter. Jag har faktiskt litet svårt att följa den logiska argumenteringen på den punkten. Till yttermera visso konstaterar man i reservationen att det finns ett ökat intresse hos medborgarna att medverka till att pappersavfall tas till vara och återförs i produktionsprocessen. Om man läser igenom reservationen finner man att vad som sägs på den punkten inte stämmer överens med det övriga resonemanget. Nu är det så att intresset finns där. Men å andra sidan kräver också massaindustrin och pappersbruken bestämda garantier för att man skall kunna åta sig att ta till vara det papper som samlas in. Det behövs alltså en totaltäckning, och det behövs framför allt en kontinuitet i insamlingsverksamheten. Vi är väl ändå överens om att det endast är kommunerna som kan ge den nödvändiga stabiliteten om man vill ingripa på allvar när det gäller återvinningen av pappersavfall och när det gäller att organisera insamlingsverksamheten effektivt. Har vi den utgångspunkten, så är det litet svårt att förstå att det är annat än rent ideologiska skäl som gör att moderaterna inte har kunnat gå med på propositionens förslag beträffande utvidgningen av det kommunala renhållningsmonopolet på den här punkten. Det är ju också konstigt att just moderaterna, som talar väldigt mycket om -— det har de gjort även i utskottet — den otillräckliga skogsråvaran för vår svenska massaoch pappersindustri, skulle neka skogsindustrin ett mycket väsentligt råvarutillskott. Jag vill alltså yrka bifall till utskottets förslag också på den här punkten. Sedan kommer jag över till reservationen 3. Där kan vi konstatera att också när det gäller hanteringen av miljöfarligt kemiskt avfall har moderata samlingspartiet reserverat sig. Man säger nämligen i reservationen bl.a. följande: ”Att ge ett enda företag ensamrätt till behandling och långtidsförvaring av miljöfarligt avfall är inte förenligt med allmänt accepterade näringspolitiska principer.” Det må vara hur som helst med den saken. Jag kan då bara konstatera att vad vi diskuterar här är inte näringspolitik — det är miljövårdspolitik. Och om moderaterna hållit detta i minnet hade de kanske kommit till en annan slutsats när det gäller vilka metoder som man måste använda för att komma till rätta med ett allvarligt miljövårdsproblem. Det är ju ändå så, herr Krönmark, att det överväldigande antalet remissinstanser — även sådana som inte kan beskyllas för att hysa socialistiska böjelser eller hur herr Krönmark nu vill formulera det — har ställt sig bakom förslaget om bildande av ett delstatligt behandlingsföretag som i princip skall ges ensamrätt när det gäller behandling och långtidsförvaring av miljöfarligt kemiskt avfall. Det är dessutom inte fråga om någon benhård ensamrätt, så det borde ha varit litet lättare för moderaterna att svälja förslaget. Det är i stället en ensamrätt i vid mening. Den utesluter alltså inte samverkansavtal med existerande privatföretag när detta är rationellt, men i övrigt bör man eftersträva samgåenden. Remissinstansernas inställning på den här punkten beror naturligtvis på den bistra erfarenhet de har av dagens verklighet. Vi måste konstatera att det fungerar dåligt i nuvarande situation, och det hjälper inte med produktkontrollagen, om man inte har behandlingsresurser att ställa till förfogande. Det är, såvitt utskottsmajoriteten har kunnat bedöma, endast ett företag med totalansvar som ger möjlighet till en samordning och till den planmässiga utbyggnad av behandlingsresurserna som behövs. Ett sådant företag kan också beräknas åstadkomma en heltäckning både ur geografisk synpunkt och när det gäller olika slag av kemiskt avfall. Monopolrätten ger i detta fall också den fördelen att riksdag och regering verkligen kan kräva ut ett ansvar för att det miljöfarliga avfallet tas om hand ordentligt. Det är som bekant litet svårare att kräva ut ansvar då det gäller de blinda marknadskrafterna. Alla skäl talar alltså enligt utskottsmajoriteten för den lösning av behandlingsproblemen som har föreslagits i regeringspropositionen. När det gäller skrotbilarna har moderaterna också reserverat sig, som herr Krönmark talade om för kammaren. Det gäller reservationen 4. Låt mig därvidlag börja med att säga att det är glädjande att vi är överens om att bilvrak i naturen och illa skötta bilskrotupplag är bland det värsta man kan råka ut för. Detta tycker jag är en bra utgångspunkt för vidare resonemang. Nu vill inte moderaterna ha den föreslagna skrotningsavgiften och skrotpremiesystemet. Och varför vill man inte det? Jo, bl.a. av den orsaken att man anser att skrotpremiesystem innebär ett onyanserat avgiftsuttag på hela bilismen. Detta är väl en inställning som tål att diskuteras. Det är ju inte ett onyanserat avgiftsuttag i den meningen att det är ett orättvist system. Skrotbilsproblemet uppkommer ju genom bilismen, och rimligen bör också bilismen betala kostnaderna härför. Till yttermera visso innebär premiesystemet att man får tillbaka pengarna — pengarna återgår så att säga till bilsektorn. Jag tror inte man kan säga att bilismen — om vi ser till de totala kostnader den orsakar samhället — betalar sina kostnader fullt ut. Vi behöver inte ta upp den diskussionen nu, men såvitt jag kan förstå har herr Krönmark helt utelämnat sjukvårdens kostnader, som bilismen ingalunda är helt utan orsak till. Jag vill även fästa kammarens uppmärksamhet på ett ganska uppseendeväckande uttalande i moderatreservationen. Man säger där att om man inför ett sådant skrotpremiesystem så kommer sannolikt skrotningsbranschen att införa betydande avgifter, vilket gör att den enskilde inte får den förmån av premiesystemet som varit avsikten. Jag vill då fråga herr Krönmark: Tror inte herr Krönmark längre på företagarnas sociala ansvar? Är det verkligen så som privatföretagens värsta kritiker säger att verksamheten konsekvent går ut på att skörta upp kunderna? Jag skall inte yttra mig om den bedömningen, jag kan bara säga att om herr Krönmark skulle få rätt på den här punkten är det i högsta grad viktigt att prisoch kartellnämnden går in med en skärpt prisövervakning på det här området. Herr Krönmark måste nog ändå hålla med mig om att en fördel med skrotpremiesystemet är att det ger möjlighet för kommunerna att få finansiell ersättning för de uppsnyggningsaktioner mot skrotbilar i naturen som man med all sannolikhet kommer att tvingas göra också i framtiden. Slutligen skall jag ta upp reservationen 6 av herr Takman, vilken också berörts av herr Israelsson i hans inlägg. Herr Israelsson sade att det var en rent ekonomisk fråga när man från vpk föreslår att staten skall gå in och garantera hela investeringskostnaden för anläggningar där hushållsavfall separeras, återvinns eller på annat sätt behandlas. Låt mig då bara konstatera att regeringsförslaget innebär en klar förbättring mot tidigare. Före det här årets riksdag har vi inget egentligt sistligt anslag som ger stöd på återvinningsoch avfallsområdet. Vi har haft speciella stödåtgärder men de har kommit under andra anslag. Nu föreslås i propositionen — vilket utskottsmajoriteten ställer sig bak om -— att det skall kunna utgå statliga subventioner upp till 50 96. Det är en klar lättnad för kommunerna. Dessutom, herr Israelsson, är anslaget fixerat. Vi har 15 milj.kr. att röra oss med under nästa budgetår. Det blir inte mer pengar för att man föreslår att bidrag skall lämnas för hela investeringskostnaden. Det blir i stället bara färre kommuner som får något, och med vpk:s förslag blir skillnaden mellan de kommuner som får och de som inte får ännu större. Det är alltså rimligt med vissa begränsningar i statsbidragsprocentens storlek och det är också rimligt med en koncentration på de viktiga försöksanläggningarna för återvinning, som propositionen och utskottsmajoriteten speciellt stryker under behovet av. Med detta, herr talman, ber jag slutligen att få yrka bifall på alla punkter till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 10.
Herr talman! Herr Pettersson i Lund påstår att moderaterna säger nej till separering av pappersavfall. Herr Pettersson kan vara lugn — vi säger icke nej till detta. Jag tror emellertid att det sker regelmässigt i de flesta hushåll. Problemet är kanske att man i vissa stadsområden med sopnedkast inte har lokalmöjligheter att förvara pappersavfallet. Men detta är faktiskt någonting som gått in i folks medvetande. Jag tror att det är ett fåtal individer som i dag slänger pappersavfallet tillsammans med det andra avfallet. Separering av pappersavfall är faktiskt en sak som vi moderater tror att vi kan klara utan lagstiftning; sådan separering görs i alla fall. Herr Pettersson sade också att vi känner ett orubbligt ansvar för marknadskrafterna och att det därför är naturligt att vi säger nej till ett kommunalt renhållningsmonopol. Vi är inte orubbliga när det gäller marknadskrafterna, men vi anser att på de områden där marknadskrafterna kan verka är det rationellt och bra att låta dem göra det. Samhället behöver då inte gå in på sådana områden utan kan koncentrera sin verksamhet på de mest angelägna områdena. I och med att industrin får en utbyggd kapacitet för att ta emot pappersavfall kommer det —- om man låter marknadskrafterna verka — att finnas möjligheter för kontinuerlig hopsamling. Jag påpekade förut, att är det så att kommunerna vill göra detta, så ligger det redan i dag inom den kommunala kompetensen. Men vi vill absolut inte att det skall vara något monopol. Herr Pettersson säger att behandlingen av det kemiska avfallet fungerar dåligt i dagens läge. Jag vill inte bestrida det påståendet. Men vi måste då beakta att produktkontrollagen bara funnits i några år, och lagen om informationssystemet på miljöområdet fick vi förra året. Dessutom ålägger vi nu företagen att hela tiden rapportera mängden av kemiskt avfall och hur det hanteras. Samhället har därmed skaffat sig instrument för total insyn och kan lämna föreskrifter. Jag kan inte förstå att det skulle öka säkerheten ur miljösynpunkt att låta ett företag med statligt inflytande ta hand om avfallet. Samhället har här övervakningsorgan som kan svara för den miljömässiga säkerheten. Det är en ideologisk skiljelinje som gör att vi har olika åsikter i frågan om skrotbilarna. Jag vidhåller att man skulle få en skrotbilsavgift om man går in för propositionens förslag. Jag tror nämligen att om man har en auktoriserad bilskrotare inom varje område, så uppstår det en monopolsituation för denne, och då ligger det nära till hands att det blir så att skrotbranschen tar skrotningspremierna.

s försäljning av öl och läskedrycker redan sker i returglas.

Det är naturligtvis bra, men det är inte tillräckligt. Vad jag i första hand vill komma åt är plåtburkar och plastflaskor som ligger efter vägarna. Dem finge vi bort om vi hade ett förbud mot den typen av förpackningar. Herr Pettersson sade att beslutet i dag innebär ett steg i riktning mot en minskad avfallsmängd. Det är väl också riktigt. Men vad jag är ute efter är att man mot bakgrund av vad jag citerade ur propositionen skall gå in och styra i själva produktionsprocessen genom att innan en produkt planeras och tillverkas klarlägga dels vilket spill den medför, dels hur själva produkten kommer att bete sig som avfall. Detsamma måste gälla användningen av naturresurser. Det är det jag menar med planering. I dag utgår inget statsbidrag till den kommunala hanteringen av hushållsavfall, sade herr Pettersson i Lund. Blir det högst 50 96 är det en förbättring, och det är väl bra. — Men jag menar att i det trängda läge som kommunerna i dag befinner sig i skulle det vara väl motiverat att man gjorde likadant när det gäller hushållsavfallet som man gör när det gäller det kemiska avfallet, alltså att staten garanterar hela investeringen. Sedan säger herr Pettersson i Lund att summan är fixerad i budgetpropositionen. Men i andra sammanhang har regeringen kunnat framlägga förslag till finansiering av nya utgifter, och det går säkert också i detta sammanhang.
Herr talman! Först vill jag vända mig till herr Krönmark. Jag har inte sagt, herr Krönmark, att moderaterna definitivt är motståndare till att hushållen separerar sina tidningar och tidskrifter från övrigt hushållsavfall.

Vi borde väl ändå, herr Krönmark, kunna vara överens om att hanteringen av det miljöfarliga kemiska avfallet hittills har fungerat mycket dåligt. Nu säger herr Krönmark att detta inte beror på att vi inte har medlen, utan att det beror på att lagstiftningen blivit genomförd så nyligen.

Jag måste än en gång konstatera att ett mycket stort antal remissinstanser är överens om att se praktiskt på den här frågan och icke ideologiskt — även sådana remissinstanser som eljest kanske delar herr Krönmarks politiska uppfattning. Man har alltså ställt sig bakom förslaget om att skapa ett delstatligt behandlingsföretag med i princip ensamrätt som det enda vettiga medlet att komma till rätta med de här viktiga problemen. Till slut till herr Israelsson! Det gladde mig att höra att han höll med mig om att vi gott kan vänta med diskussionen om förpackningsfrågorna tills miljökostnadsutredningen kommer med sitt betänkande. Jag tackar för det sena erkännandet. Hade det kommit litet tidigare, kunde herr Israelsson därmed ha förkortat sitt inlägg här i kammaren.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Pettersson i Lund retirerade och tog tillbaka beskyllningen, att vi motsätter oss en separering av pappersavfall. Så sade nämligen herr Pettersson i sitt inledningsanförande. Herr Pettersson säger att vi måste ha ett effektivt kontinuerligt insamlingssystem för att industrin skall kunna bygga ut. Men, herr Pettersson, vi känner ju till råvarusituationen på träsidan, och vi vet att man måste utnyttja pappersavfallet och att industrin kommer att bygga ut sina anläggningar. Som vi ser det är det bättre att vi får det här marknadssuget; då kommer man automatiskt att också få insamlingskanalerna. Detta pappersavfall är i alla fall en råvara som enligt aktuella undersökningar betingar ett värde av ungefär 200 kr. per ton när det är framme vid fabriksporten. Eftersom det har ett värde, vore det väl märkvärdigt om inte marknadskrafterna skulle fungera så att det också kommer fram till fabriksportarna. I dag kan industrin inte ta emot allt pappersavfall som produceras i landet, men socialdemokraterna har som alltid en fan tastisk brådska när det gäller att stifta nya lagar. Jag tycker att man i första hand borde pröva andra vägar här. Men O.K. : Visar det sig att detta inte går, skulle även jag kunna tänka mig att man låter kommunerna få en uppgift och ta ett ansvar. Jag tror dock inte att vi behöver gå den vägen. När det gäller omhändertagandet av kemiskt avfall säger herr Pettersson att det är många remissinstanser som har förordat förslaget i propositionen. Jag kan då bara svara att det också finns remissinstanser som har haft motsatt uppfattning. Att en lagstiftning på detta område nyligen är antagen av riksdagen, även om den inte hunnit verka fullt ut, är väl en av förklaringarna till att allt ännu inte är som det skall på det här området. Så småningom kommer vi att ha information om var de olika kemiska produkterna finns och hur de hanteras. Då har produktkontrollnämnden möjlighet att tillsammans med andra statliga organ se till att det blir en efterlevnad av bestämmelserna. Vårt förslag innebär exempelvis inte att SAKAB skall läggas ned. SAKAB skall givetvis fortsätta framöver också, men det bolaget bedriver ju ingen välgörenhetsverksamhet, utan industrin skall svara för sina egna kostnader. Då gäller det för den att betala för hanteringen och deponeringen. Huruvida det sker genom ett statsägt eller ett privat företag kan inte ha något att göra med de miljömässiga säkerhetskraven.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga — herr Pettersson i Lund tog bara upp en av de frågor jag berörde, nämligen engångsförpackningarna. Han var glad över att jag är beredd att diskutera den frågan om ett år. Tydligen tolkade han det som att jag ville gå ifrån det yrkande som jag har i motionen. Det vill jag givetvis inte, men jag är realist och räknar med att den reservation som vi har på den här punkten kommer att falla. Därför gläder det också mig att vi kan diskutera frågan igen om ett år och att herr Pettersson är positiv till själva syftet, att vi skall komma åt olägenheterna med engångsförpackningarna.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad herr Krönmark har för invändningar mot att vi skall försöka komma fram till rationella lösningar på miljövårdsområdet. En bred remissopinion och en stor utskottsmajoritet, som även inkluderar representanter för övriga borgerliga partier, har ställt sig bakom det mesta som står i propositionen. Den enda förklaring jag kan finna till herr Krönmarks och moderata samlingspartiets bestämda och väsentliga avvikelser från den proposition som lagts fram är att man har sett problemen från renodlat dogmatisk synpunkt och inte från miljövårdssynpunkt.

Herr talman! Jag har en hel hög med tidningsbuntar liggande nere i soprummet i den fastighet där jag bor. Den situationen delar jag med ett stort antal svenskar, och det är därför jag vågar nämna detta triviala faktum i denna kammare. Vi vill alla att dessa buntar skall komma till god nytta och inte bara vara till besvär. På sikt — och inte så särskilt kort sikt — måste papper bli en flergångsvara som man inte har råd att bränna eller kompostera i första varvet. Det här är nu ett krav som kommer att bli tillgodosett genom den lag om ändring i kommunala renhållningslagen som utskottet tillstyrker och som jag yrkar bifall till. Kommunerna får inte bara rätt men skyldighet att separat forsla bort och ta hand om pappersavfallet, och vi papperskonsumenter får skyldighet att skilja ut papperet. Efter en viss övergångstid hoppas vi att det kommer att betyda en jämn ström av använt papper till svenska pappersbruk som är i stånd att ta emot och behandla det. 1973, 1974 och 1975 har motioner från folkpartiet krävt åtgärder för att stimulera återanvändningen av papper. Vi ser den här propositionen som ett sätt att tillgodose dessa krav. Vi ser den också som ett sätt att ge medborgarna en påtaglig möjlighet att själva konkret bidra till att resurserna i samhället återvinns bättre. Jag är för min del övertygad om att de allra flesta svenskar med glädje skall ta de handtag som behövs för att skilja ut papperet från övriga sopor. Och jag vill särskilt understryka att det inte bara är husmödrarna jag då tänker på, för detta är inte deras uppgift mer än någon annans.

Den sortens papper är på intet vis sämre att skriva på eller hantera än det snövita som vi är vana vid. Jag hoppas att jordbruksutskottets sekretariat kan vitsorda detta, eftersom jag faktiskt lämnade in mitt särskilda yttrande i den här frågan skrivet på litet ostronfärgat papper. Detta papper skulle få en egen status om statens organ använde det i sitt dagliga arbete. Det skulle inte längre anses vara ett dåligt papper. Jag säger inte att man skall skriva protokoll och missiv på det, men allt detta papper som alla myndigheter överflödar av har ofta en så kort nyttig livslängd så det kunde gott vara litet gulaktigt, när det nu faktiskt minskar kravet på den allra finaste och mest miljöpåfrestande råvaran. Utskottet har här gått med på att staten skall utforma sina pappersvaror så att de lättare kan återvinnas, och det noterar jag med glädje. Men utskottet har inte direkt velat föreskriva staten att ändra sina uppköpsvanor beträffande skrivpapper. Det hindrar ju inte en riksdagsman att uttrycka en önskan i den riktningen, och det har jag gjort i ett särskilt yttrande. Vad propositionen nr 32 ytterligare handlar om är att alla företag som släpper ut farligt kemiskt avfall skall kunna åläggas att lämna uppgifter om vad och hur mycket de häller ut i avloppen. Detta ligger exakt i linje med vad vi i folkpartiet har krävt i vår motion nr 592, nämligen att man snabbt bör kartlägga och inventera utsläppen av tungmetaller och gifter för att kunna eliminera dem. Det kravet ställde vi med särskild hänsyn till de många små företag av typ fotoateljéer och tandläkarmottagningar som använder farliga ämnen och inte alltid har fullgod kontroll över hur dessa försvinner ut i de kommunala avloppen. Tillsammans åstadkommer allt det där besvärliga resultat, därför att rötslammet från reningsverken då inte går att använda till jordförbättring i den grad som annars vore praktiskt och ekologiskt riktigt. Det är mycket dyrare och besvärligare att rena rötslammet från gifter när de väl en gång har kommit dit än att sätta stopp för utflödet av gifter vid källan. Men för att göra detta måste man veta var källan är, så att man kan hjälpa företagarna med råd och tekniska anvisningar. Den vetskapen hoppas vi nu skall komma fram genom den nya lagen. I folkpartiets miljöprogram har också sedan länge stått ett krav på att komma till rätta med skrotbilarna. Vi har senast i en motion i fjol föreslagit en skrotningsavgift på bilarna som den siste ägaren då får igen när han lämnar bilen till skrotning. Detta är ytterligare ett krav som nu är tillgodosett genom den nya lagen. Vi kan nu hoppas på att vi inte längre skall behöva se landskapet fördärvat genom rostiga bilvrak i diken och buskar. Naturligtvis är detta än så länge en förhoppning. Om skrotningsavgiften verkligen kommer att göra vad den är avsedd till måste vi noga följa och utvärdera den under de kommande åren. Avgiften är inte ett självändamål, men ett medel vi anser värt att pröva. Skrotbilseländet är av den arten och omfattningen att vi inte kan hålla på längre och vänta på ytterligare utredningar. Vi måste vidta åtgärder, och den här åtgärden har goda utsikter att bli effektiv. Det finns alltså all anledning att bifalla utskottets yrkande och inte reservationerna 4 och 5 som avslår lagen på den här punkten resp. kräver ytterligare utredning. Ansträngningarna att förvandla avfall av alla sorter till nyttiga resurser och inte till miljöpåfrestningar har varit en av huvudpunkterna i vårt miljöprogram sedan länge. Vi har gått mycket långt med konkreta krav, eftersom man inte kommer någon vart i dessa frågor med allmänna farhågor och förmaningar, utan man måste leta fram praktiska medel som verkligen hjälper. Det-betyder att man sticker ut halsen och tar risker - men utan desa risker kommer man ingen vart. Ett av våra huvudkrav har därför hela tiden varit ett institut för avfallsforskning som skulle kunna samla ihop gjorda erfarenheter, bedriva egen forskning, ta hit utländskt kunnande och svara på alla konkreta frågor som kommuner, företag och miljögrupper kommer med, och som de ofta finner det mycket svårt att få svar på. Detta institut har vi aldrig fått, vi har hänvisats till den forskning på området som bedrivs på spridda håll. I år när vi fortfarande framställer detta krav har det kommit så långt att det föreligger ett betänkande från miljöforskningsberedningen som departementet håller på att arbeta med. Det betänkandet föreslår en viss uppdelning av avfallsforskningen på olika instanser. Jag har därför inget annat yrkande än utskottet i år, dvs. vi får vänta och se hur departementets förslag kommer att se ut och återkomma till saken senare. Det väsentliga här är att avfallsforskningen får den ställning och de resurser som behövs för att den skall kunna fylla sina centrala och viktiga uppgifter. Jag tar därför fasta på herr Lennart Petterssons ord i dag om att detta är en av de viktiga sakerna inom den nära framtiden. Till slut bara ett ord, herr talman, om en fråga som har oroat många enskilda och organisationer: Skall det här kommunala monopolet på pappershämtningen göra alla de ideella organisationer lottlösa som hittills ägnat sig åt pappersinsamling och skaffat sig en del inkomster den vägen? Utskottet har understrukit att varken departementschefen eller arbetsgruppen som bearbetat ärendet har tänkt sig att göra de ideella organisationerna fattigare genom den här lagen. De kommer att få fortsätta, genom att kommunerna kan ge dem tillstånd till det. Det måste också gå bra på många håll att samordna kommunens pappersinhämtning med organisationernas, på ett sätt som ger de senare inkomster och de förra möjlighet att leverera papperet jämnt och stadigt till bearbetarna. Problemet har ju varit att efterfrågan på insamlat papper — en efterfrågan som huvudsakligen har funnits i utlandet — har vacklat och då har scoutföreningar, handikappföreningar och många andra kommit i kläm, därför att deras pappersbuntar inte kunde säljas. Men om svenska pappersbruk kan lita på att returpapperet flödar in konstant, kan de också själva sätta upp maskiner som tar hand om det. Då bör inte insamlarna plötsligt behöva stå där med osålda balar. Jag slutar alltså, herr talman, där jag började — med papperet som ligger och väntar i våra soprum. Att få det använt på ett sätt som är bäst för både den enskilde och folkhushållet är något vi i folkpartiet har arbetat för länge, och det är därför med tillfredsställelse jag yrkar bifall tili jordbruksutskottets hemställan i betänkandet nr 10.

Herr talman! Jag vill gärna begagna tillfället att med några ord ytterligare markera den vikt och betydelse som vi från regeringens sida fäster vid den här propositionen. Den är ett försök att ta ett samlat grepp på de här frågorna, inte slutgiltigt utan som ett första steg för att sedan kunna utveckla frågorna i enlighet med de principer som vi har gett uttryck för i propositionen. En viktig sak är att synsättet på avfall måste förändras. Avfall är en resurs som i största möjliga utsträckning skall användas på nytt. Återanvändning måste därför vara en ledande princip vid omhändertagande och behandling av avfall. Naturahushållningens samhälle har på relativt kort tid ersatts av ett industrisamhälle med hög varuproduktion. För flertalet människor i vårt land har detta betytt välstånd, frigörelse från nöd och fattigdom. Men den här utvecklingen har också i många fall inneburit ett hårt utnyttjande av naturtillgångar som vi vet är begränsade. Utvecklingen har också medfört svåra olägenheter från miljösynpunkt. Därför kan vi inte utan allvarliga följder för framtiden få fortsätta på samma sätt. Därför är det nödvändigt att hejda slöseri med råvaror och ta till vara det som en gång använts. Produktionsmetoderna måste utvecklas från utgångspunkten sparsamhet med råvaror och återvinning av en gång använt material. All produktion ger upphov till avfall, men hittills har avfallet i alltför stor utsträckning betraktats som en oanvändbar restprodukt. Detsamma har gällt för det avfall som uppkommer i hushållen. Använda varor har betraktats som slutgiltigt förbrukade. Avfallet har i stor omfattning fått belasta miljön. Jag vill understryka hur viktigt det är att vi kan komma fram till den ordningen, att innan produktionen av en vara påbörjas bör det vara känt hur det avfall som uppstår vid produktionen skall behandlas liksom hur den färdiga varan skall omhändertas sedan den använts. Detta är ett krav som måste ställas, eftersom hanteringen av avfallet i många fall medför risker från hälsooch miljösynpunkt. Jag utgår från att också industrin är beredd till målmedvetet arbete för att på det sättet angripa avfallsfrågorna. Sparsamhet, hushållning, återanvändning skall alltså, som det sägs i propositionen, vara grundläggande för vårt utnyttjande av naturresurser och för inriktningen av vår varuproduktion. Återanvändning och miljöriktigt omhändertagande måste vara grundläggande för hanteringen av avfall. Jag noterar naturligtvis med stor tillfredsställelse att vi kan räkna med en bred uppslutning kring regeringens proposition. Som tidigare har redovisats här är det bara moderaterna som på flera avgörande punkter går emot förslaget.

Då det gäller det kemiska avfallet tycks moderaterna fortfarande ha den inställningen att det är riktigt att några företag skall kunna hålla på att plocka russinen ur kakan — om man kan använda det uttrycket om avfall —- för att sedan överlåta åt samhället att ta ansvar för alla de problem som följer med resten. Jag konstaterar, vilket också herr Pettersson i Lund gjorde, att moderaterna låter omsorgen om miljön svika till förmån för den kolartro som man uppenbarligen fortfarande har på marknadskrafternas möjligheter att lösa dessa problem effektivt. Åtminstone när det gäller miljöfrågorna borde man vält.o.m. inom moderata samlingspartiet numera inse att det är nödvändigt att samhället går in och tar ansvar för att komma fram till lösningar som i första hand skall ge oss det skydd för miljön som vi ändå alla är överens om. Fru Anér, slutligen, har uttryckt sin glädje och tillfredsställelse över att de synpunkter och förslag som folkpartiet har fört fram i dessa frågor har kunnat tillgodoses i propositionen. Låt mig bara göra det lilla konstaterandet, fru Anér, att det var väl tur att inte dessa synpunkter och förslag behövde realiseras inom en borgerlig regering. Vi har ju återigen fått ett bevis för att när det gäller miljöfrågor är splittringen inom borgerligheten fullständig.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist menade att vi inom moderata samlingspartiet lät omsorgen om miljön svika när den kom i konflikt med marknadshushållningens principer. Jag reagerar mycket starkt mot ett sådant synsätt. Statsrådet menade att samhället skall ta ansvar för miljöpolitiken, och det ansvaret är också vi beredda att ta. Jag satt en gång i tiden i miljökontrollutredningen, och jag var minsann med om att förorda en lagstiftning. Sedan kan vi ha olika uppfattningar om medlen för att nå resultat. Men jag tycker det är ganska ohemult av ett statsråd att komma med sådana beskyllningar mot ett parti som herr Lundkvist gjorde. Vi har alltså principiellt olika uppfattningar om framkomstvägarna, men att som statsrådet Lundkvist dra i tvivelsmål ett annat partis goda syften, det tycker jag man skulle slippa höra. Statsrådet Lundkvist är överraskad över att vi inte förordar det kommunala monopolet på papperssidan därför att inte pappersindustrin har förordat det. Jag finner pappersindustrins ställningstagande ganska naturligt. Man har uppenbarligen inte några bekymmer för att få varan levererad. Jag har faktiskt stor tilltro till industrins förmåga och anser att även det privata näringslivet tar ett samhällsansvar. Vi vet att näringslivet här har en insamlingsorganisation och man har alltså engagerat sig för saken. Jag tror att den organisationen mycket väl kan sköta insamlingen av avfallet. Mitt parti bestämmer f. ö. självt sin uppfattning i olika frågor, vi bryr oss inte om vad olika intresseorganisationer säger. Jag tycker det vore skönt om man även på den andra politiska sidan kunde ha motsvarande politiska självständighet.
Herr talman! Det är naturligtvis värdefullt att man uttalar sig för och ansluter sig till principer. Men vi har ju inte förändrat detta samhälle genom att bara uttala oss till förmån för vissa principer, utan resultaten beror sedan av i vilken utsträckning och på vilket sätt vi handlar. Man kan nog våga det påståendet —- om det tycks ändå större delen av kammaren vara ense — att erfarenheterna när det gäller miljöfrågorna hittills på ett utomordentligt sätt har gett belägg för att samhället måste ta huvudansvaret. Marknadskrafterna löser inte miljöfrågorna. Jag tror att vi kan utvidga denna synpunkt till att slå fast att när det gäller hushållning över huvud taget med naturresurser principen om fri konkurrens om naturresurserna — där den starkare kan förse sig på den svagares bekostnad — inte innebär några godtagbara lösningar av problemen.
Herr talman! Det sista uttalandet kan jag, även om det kommer att förbluffa statsrådet, faktiskt instämma i. Jag tror nämligen när det gäller naturresurserna att samhället måste gå in och reglera verksamheten på vissa sektorer. Men att samhället genom lag och föreskrifter reglerar verksamheten är en sak. Vad statsrådet Lundkvist förordar i propositionen är att det skall vara statliga företag, dvs. samhället, som tar över hanteringen. Då är det ett annat samhälle som herr Lundkvist i sin egenskap av socialist vill ha än det samhälle jag eftersträvar. Jag vill att samhället skall gå in och ta ansvaret och ledningen, men därmed är inte sagt att samhället skall svara för alla aktiviteter.
Herr talman! När det gäller pappersavfallet borde herr Krönmark, om han har läst propositionens förslag ordentligt, vara medveten om att vi lägger ansvaret på kommunerna. Men vi hindrar inte kommunerna att anlita de företag de finner vara lämpliga för att fullfölja detta ansvar. Propositionen innebär inte att vi säger till kommunerna att när det gäller pappersavfallet måste kommunerna se till att ett kommunalt företag sköter insamlingen.

Herr talman! Jag vill bara framföra några reflexioner i anslutning till behandlingen av föreliggande utskottsbetänkande, som även omfattar motionen 388, där jag anhåller om utredning och förslag rörande bättre utnyttjande av våra samhällsresurser. Det är otvivelaktigt så att vi i vårt välfärdssamhälle slösar med våra naturresurser som om dessa vore outtömliga. Förr eller senare kommer emellertid en allvarlig bristsituation att uppstå, med risk för att resurserna tar slut. Köp-slit-och-släng-mentaliteten har blivit alltför dominerande i vårt levnadssätt.

Tog man tillräcklig hänsyn till dessa skulle köp-slit-och-släng-mentaliteten i stort sett försvinna. Jag har i min motion berört det enorma slöseri som engångsförpackningarna innebär. Även om dessa för konsumenterna ställer sig ändamålsenliga och praktiska jämfört med annan förpackningsform, torde det från samhällsoch nationalekonomisk synpunkt vara slöseri att använda en förpackning endast en gång, varefter den på ett eller annat sätt skall omhändertas för förstöring eller förmultning. De flesta av dessa engångsförpackningar är ganska påkostade, och det torde förekomma att själva engångsförpackningen är dyrare än dess innehåll. Jag är medveten om att det finns varor där det från både praktisk och hygienisk synpunkt endast kan bli fråga om att använda engångsförpackningar som emballage. Men många varor kunde mycket väl emballeras i annan förpackningsform, som skulle ställa sig billigare än engångsförpackningarna och framför allt vara resursbesparande. Våra naturresurser är inte outtömliga. Otaliga exempel kunde anföras för att påvisa det slöseri som förekommer. Jag har nämnt engångsförpackningarna, jag har nämnt mentaliteten ”köp-slit-och-släng”; i de flesta fall kunde varor av olika slag tas till vara på ett bättre sätt än nu. Jag skulle också som exempel på slöseri med våra resurser kunna anföra hur litet man tar vara på skogens avfallsprodukter. Om vi går ut på ett virkeshygge skall vi finna belägg för att man låter bli att ta till vara skogsprodukter som skulle vara lämpliga till bränsle. Uppskattningsvis är det upp till 30 96 av vår skogsproduktion som inte tas till vara. Jag är medveten om att det är ofrånkomligt att avfall uppkommer vid skogsavverkning och annan produktion, men det gäller att återvinna avfallet till ett vettigt ändamål. Principerna måste vara att slutavfall inte skall få förekomma. En cirkulation måste ske, dvs. avfallet måste på ett eller annat sätt komma till användning i form av ny råvara. Man kan inte heller bortse från att det råder en bristsituation ute i världen. Jag tänker då på förhållandena i u-länderna. Det borde för oss vara en fråga om solidaritet med de svältande folken att vi i vårt land tar bättre till vara de resurser vi disponerar. Därmed skulle vi få mer att dela med oss till dessa människor, som är i behov av hjälp. Man har anledning att skämmas inför dessa svältande människor i u-länderna över att vi i vårt välfärdssamhälle exempelvis kan tillåta att prima matavfall från sjukhus och vårdinrättningar bränns upp — jag har belägg för det. Detta matavfall kunde mycket väl användas till svinfoder. Det är bara ett exempel. Det kan finnas anledning till självrannsakan. Hur förvaltar vi, dagens medborgare, våra naturresurser? Svaret på den frågan får du själv ge. Jag har gett mitt svar, och det är dåligt — dåligt med hänsyn till oss själva, kommande generationer och inte minst människorna utanför vårt lands gränser, dvs. u-ländernas folk. Här fordras verkligen ett nytt synsätt på hur vårt välfärdssamhälle i fortsättningen skall se ut. Och en sak är säker, mentaliteten ”köp-slit-och-släng” måste försvinna i framtidens välfärdssamhälle. Annars kommer vi förr eller senare att råka in i ett bristsamhälle. Herr talman! Det här var bara några reflexioner, som jag hade ett behov av att ge uttryck för. Även om jag anser att den motion som jag har väckt och som riksdagen troligen kommer att avslå — utskottet har avstyrkt den — är värd ett bättre öde finner jag det föga meningsfullt att yrka bifall till densamma mot ett enhälligt utskott. Jag uttalar ändå, herr talman, en förhoppning om att miljökostnadsutredningen skall framlägga förslag om åtgärder i syfte att rätta till vissa problem som jag bl.a. har berört i min motion. Herr talman! Jag har därmed inget yrkande.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund hänvisade vid ett par tillfällen i sitt anförande till att det står en bred utskottsmajoritet och en bred opinion bakom den proposition som nu behandlas. Jag har egentligen begärt ordet bara för att verifiera det förhållandet. Vi har inte tänkt driva fram några lotterisituationer i anledning av denna proposition, och det skall tolkas som ett gott betyg åt propositionen. Den har välkomnats över lag. Det har på senare år resonerats mycket, i motioner och i andra sammanhang här i riksdagen, om det för oss alla så intressanta och för framtiden viktiga spörsmålet om återvinning, och begreppen hushållning, återvinning och återanvändande har gjorts till honnörsord. Jag anser att man från denna talarstol skall kunna redovisa att man tycker att något är bra likaväl som man, vilket kanske ofta sker, från den kan framföra kritiska synpunkter. Jag vill framhålla att det finns anledning att välkomna de principiella bedömningar som statsrådet anfört kring hela denna stora problematik både här i dag och i propositionen. Det är också anledningen till att utskottets centergrupp har ställt sig bakom propositionen. Vi har inte velat påstå att propositionen utgör en slutprodukt, som löser alla problem, och herr statsrådet har också själv i dag från denna talarstol sagt att den representerar ett första steg, och det är ett steg som vi välkomnar. Det kommer säkerligen framöver på många punkter att finnas anledning till översyn och förnyade utvärderingar samt därav följande kompletteringar. Utskottet har på en enda punkt speciellt tagit upp denna aspekt, nämligen när det gäller bilskrotningen. Centerledamöterna har ställt sig en smula tveksamma inför huruvida den lösning som anvisas i propositionen är genomförbar och den enda riktiga. Utskottets centerledamöter har på den punkten ställt sig bakom ett krav på en förnyad utredning, som bör genomföras snabbt. Jag vill inte därmed ha sagt att vi kan anvisa någon bättre lösning i nuläget, men jag är angelägen om att understryka att det just på den punkten kommer att vara väsentligt med en utvärdering av det resultat som blir följden av den proposition som nu skall antagas av kammaren. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 22 föreslås nya regler för beskattning av gemensamhetsanläggningar och andra samfälligheter. När det gäller markanläggningar eller regleringssamfälligheter som förvaltas av juridisk person och som utgör särskild taxeringsenhet föreslås att samfälligheten liksom hittills skall beskattas för avkastningen men att utdelningen till delägarna skall beskattas hos dessa. Utdelningen skulle å andra sidan vara avdragsgill för samfälligheten. Vidare föreslås statsskattesatsen höjd från nuvarande 15 96 till 32 96. Delägarna förelås vidare få möjlighet att göra insättning på skogskonto av utdelningen. De nya reglerna föreslås träda i kraft nästa år och tillämpas första gången vid 1977 års taxering. Vi har inget att erinra i vad gäller förslaget till skattebestämmelser för gemensamhetsanläggningarna. När det gäller marksamfälligheterna finns redan skatteregler som enligt vår uppfattning i stort sett fungerar tillfredsställande. Skall dessa regler ändras bör ändringarna innebära förbättringar. Enligt vår mening innebär föreliggande förslag tvärtom försämringar av olika slag, med såväl administrativa som praktiska komplikationer och inte obetydliga risker för dubbelbeskattning och motsvarande. Sammantagna torde de nya bestämmelserna medföra ökade svårigheter för marksamfälligheterna att bedriva sin verksamhet, och de torde även innebära minskad stimulans till bildande av gemensamhetsskogar. Herr talman! Först helt kort en allmän bakgrund. De flesta nu befintliga marksamfälligheterna, såsom allmänningsskogarna och häradsallmänningarna, har uppkommit av hävd och kan inte nybildas. Att häradsallmänningarna som samfälligheter är av gammalt datum visas inte minst av att det i de gamla landskapslagarna ofta finns ganska ingående bestämmelser om dem. Verksamheten i den häradsallmänning som jag själv bäst känner till — Trögds härads allmänning — reglerades redan under tidig medeltid av den s.k. Tröghbolag, som också brukar kallas världens äldsta bolagsordning. Häradsallmänningarna är 66 till antalet, och de varierar mellan drygt 100 och nära 8 000 hektar. Det lär finnas 31 000 delägare i dessa häradsallmänningar, varav ett stort antal är oskiftade dödsbon. En del marksamfälligheter, såsom besparingsskogarna, gör inga egentliga utdelningar. I stället används avkastningen till att främja jordoch skogsbruket inom området, till att anlägga och förbättra vägar och liknande saker. En annan typ av samfälligheter är gemensamhetsskogarna, och de kan skapas genom fastighetsbildningsåtgärd för att förbättra arronderingen eller för att föra ihop småbruksenheter till större. I dag finns omkring 70 gemensamhetsskogar på tillsammans 130 000 ha. En del av de här gemensamhetsskogarna är ganska små, genomsnittsarealen i södra Sverige är omkring 200 ha. Utmärkande för de här samfälligheterna är att de med ansvar och skicklighet förvaltar sina skogsområden. Det har betydelse inte bara för den bygd där de verkar utan också för landets ekonomi i dess helhet. Samfälligheternas verksamhet är också kringgärdad av särskilda föreskrifter och reglementen som gör att samfälligheterna inte kan jämställas med vanliga företag eller med enskilt drivet skogsbruk. Häradsallmän ningarna får t.ex. inte inteckna sina fastigheter, och därför saknar de i allmänhet möjlighet att låna upp erforderligt driftkapital. När det gäller gemensamhetsskogarna finns det ett uttalat önskemål om att underlätta tillskapandet av nya sådana. Skogspolitiska utredningen ansåg t.ex. i sitt betänkande häromåret att bildandet av gemensamhetsskog var önskvärt och lämpligt för arealer på tillsammans en halv miljon hektar. Det skulle innebära en fyrdubbling av nuvarande areal. Med hänsyn till att skattereglernas utformning ofta har avgörande betydelse för markägarna ansåg lantmäteriverket i sitt remissvar att det är mycket väsentligt att beskattningen utformas så, att den inte motverkar utan underlättar bildandet av gemensamhetsskog. Både lantmäteriverket och skogsstyrelsen ansåg emellertid att det framlagda förslaget kommer att försvåra bildandet av gemensamhetsskog. Förslaget innebär bl.a. en skärpt beskattning för den enskilde delägaren om han har en beskattningsbar inkomst över 25 000 kr. Men genom vissa dubbelbeskattningseffekter och liknande kommer det sannolikt att innebära mindre stimulans än nu att gå med i gemensamhetsskog också för skogsägare som har mycket små inkomster. Gemensamhetsskogarna saknar liksom andra marksamfälligheter i allmänhet avskrivningsbara tillgångar och varulager. Dessutom växlar skogsintäkterna många gånger kraftigt från år till år — detta gäller naturligtvis framför allt i de mindre samfälligheterna — och därför sammanfaller intäkterna inte alltid i tiden med kostnaderna för skogsvårdande åtgärder, löpande administrationskostnader och liknande. Skulle medel fonderas drabbas de enligt förslaget av en relativt hög skatt, genom att statsskatten höjs från 15 96 till 32 96. Sannolikt innebär det i allmänhet en högre skattesats än om de hade beskattats direkt hos den enskilde delägaren. De år som verksamheten främst inriktas på skogsvårdande åtgärder kan underskott uppstå, och det är osäkert i vilken omfattning detta kan kompenseras genom förlustavdrag senare år. Alltnog så kan en konsekvens av den föreslagna höjningen av skattesatsen bli att en utdelning av överskott framstår som ett från skattesynpunkt fördelaktigare alternativ framför en i och för sig önskvärd avsättning av överskottet för framtida bruk, t.ex. för skogsvård eller investering i vägar. Men även om hela nettoavkastningen under ett år utdelas så drabbas samfälligheten ändå av den beskattning som garantiskatten utgör. Det innebär att ett belopp motsvarande ungefär 0,75 96 av taxeringsvärdet måste behållas i samfälligheten för att efter skatt räcka till att betala garantiskatten. Även om skatten på de utdelade medlen är densamma som om delägarna drev skogen i egen regi blir det på det här viset ett lägre belopp som kan delas ut. Jag vill understryka att det här inte är fråga om sedvanliga garantiskatteeffekter utan att det i detta sammanhang finns risk för vissa dubbelbeskattningseffekter genom att utdelningen inte längre skall beskattas i samfälligheten. De höjda skattesatserna i marksamfälligheten gör att de bristande möj ligheterna till resultatutjämning i samfälligheterna framstår ännu mer markant än tidigare. Föredragande statsrådet anvisar här möjligheter till skogskontoinsättning. Tanken är såvitt jag förstår att avkastningen först skall delas ut till alla delägarna. Sedan skall alla delägarna var för sig sätta in hela eller delar av avkastningen på skogskonto. För att det skall bli möjligt krävs först och främst att det belopp som kan sättas in överstiger 2 000 kr. Därutöver krävs enligt propositionen utredning från samfälligheten och dessutom kontrollmöjligheter. Det belopp som skall insättas på skogskonto får nämligen inte härröra från fonderade medel. Därefter skall de insatta beloppen tas ut igen av alla delägarna och överlämnas som driftsbidrag till samfälligheterna de år dessa saknar tillräckliga inkomster för skogsvårdande åtgärder. Det är givet att dessa invecklade transaktioner kommer att innebära ett otal uppgifter i samband med deklarationerna. Det är möjligt att man kan utnyttja den här anvisade vägen i små gemensamhetsskogar med ganska få delägare. Men i marksamfälligheter med ett mycket stort antal delägare, t.ex. i häradsallmänningarna, torde det vara absolut omöjligt. I vilket fall som helst tror jag inte att de föreslagna beskattningsreglerna kommer att få några skogsägarhjärtan att precis klappa snabbare än nu för att gå med i en gemensamhetsskog, något som alltså av olika skäl anses vara önskvärt. En hel del remissinstanser har pekat på att en beskattning av utdelningen hos delägarna kommer att medföra avsevärda praktiska och administrativa svårigheter i samband med fullgörandet av deklarationsoch uppgiftsskyldigheten. Länsstyrelsen i Östergötlands län ifrågasätter exempelvis om inte problemen blir så stora att det vore bättre att behålla de nuvarande bestämmelserna. Bara inom häradsallmänningarna finns det 31 000 delägare, varav många är oskiftade dödsbon. Det övervägande antalet innehar mycket små andelar. I allmänhet kommer det att vara fråga om några hundralappar eller litet mer som blir föremål för denna starkt utvidgade byråkrati. Utskottet erkänner självt att det kan bli ”vissa besvärligheter”, som man säger, t.ex. för besparingsskogarna, vilka som jag tidigare nämnde inte ger utdelning i vanlig ordning utan använder avkastningen för att främja jordoch skogsbruket inom området. Kostnader som på detta vis täcks för enskilda jordbrukare — det kan vara fråga om bitar av vägar — skall alltså beskattas hos mottagarna, som i sin tur skall få göra avdrag för värdeminskning, osv. Utskottet säger att man förutsätter en viss generositet vid tillämpningen av de nya reglerna —- vad det nu innebär. Antingen skall väl de nya reglerna följas eller också skall de inte följas. Men det är alldeles uppenbart att det kommer att bli utomordentligt besvärligt att avgöra hur mycket de enskilda delägarna skall taxeras för i dessa sammanhang. Frågan är väl om besparingsskogarna kan fortsätta sin verksamhet på sedvanligt sätt.

Det är ju inte precis ägnat att underlätta verksamheten vid den här typen av samfälligheter. Finns det då inga fördelar med förslaget? Bytet av beskattningsmetod har väl främst motiverats med den s.k. skatteförmågeprincipen. Förslaget att utdelning skall beskattas hos delägarna kan förefalla principiellt riktigt — det vill jag gärna understryka — men som jag har försökt visa föranleder förslaget en mängd olägenheter från skatteadministrativ synpunkt och även från andra synpunkter. Det alldeles övervägande antalet delägare i t.ex. häradsallmänningarna svarar, som jag sade tidigare, för förhållandevis små belopp, och frågan saknar i stort sett statsfinansiell betydelse. Allt detta har gjort att vi från vårt håll yrkar bifall till reservationerna 1 och 4, som innebär avslag på propositionen i vad avser ändrade regler för beskattning av marksamfällighet och regleringssamfällighet. Skulle riksdagen ändock bifalla propositionen, framstår det som nödvändigt med en förhållandevis lång övergångstid för att ge samfälligheterna erforderligt rådrum. Risken är annars stor för bl.a. panikutdelningar av fonderade medel för att undvika dubbelbeskattning. Ett uppskov med ikraftträdandet till 1980 skulle också göra det möjligt för företagsskatteberedningen att dessförinnan komma med förslag om resultatutjämning i marksamfälligheterna. I andra hand ber jag därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och S. Slutligen ber jag också att få yrka bifall till reservationen 3, som gäller anslutningsavgifter och anläggningsbidrag. Eftersom anslutningsavgifter och anläggningsbidrag beskattas hos mottagaren, måste avgifterna många gånger överstiga dubbla investeringskostnaderna för att efter skatt täcka kostnaderna. Bästa sättet att undvika denna effekt skulle vara att anläggningskostnaderna direkt fick skrivas av med belopp motsvarande bidraget på samma sätt som numera gäller för statsbidrag.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 22 behandlas propositionen 1975:48, som innehåller förslag till ändrade regler för beskattning av samfälligheter, m.m. I propositionen föreslås nya regler för inkomstoch förmögenhetsbeskattningen av gemensamhetsanläggningar och andra samfälligheter, och förslaget är delvis att betrakta som en följd av den nya civilrättsliga lagstiftningen om samfälligheter som trätt i kraft år 1974. Nu gällande beskattningsregler i fråga om samfälligheter avser egentligen endast häradsallmänningar och vissa andra samfälligheter av äldre Vi beskattning av samfälligheter av annan karaktär som tillkommit på senare tid har dessa föråldrade och föga förklarande beskattningsregler också tillämpats. Det är således den utveckling som ägt rum på ifrågavarande område och på senare tid genomförd civilrättslig lagstiftning som varit vägledande för regeringens förslag, syftande till en fullständig reglering av beskattningen av samtliga samfälligheter. Samfälligheternas inkomster och utgifter skall enligt förslaget delas upp mellan delägarna i förhållande till vars och ens andel i samfälligheten. I vad gäller markanläggningar eller regleringssamfällighet — som förvaltas av juridisk person och som är särskild taxeringsenhet — föreslås att samfälligheten i dessa fall liksom hittills skall beskattas för avkastningen men med avdragsrätt för utdelning till delägarna. Det innebär således att delägarna med bibehållande av enhetsbeskattningen av avkastningen i motsats till vad som nu gäller i fortsättningen skall redovisa den inkomst som de uppburit från samfälligheten. I propositionen föreslås vidare att skattesatsen för statlig inkomstskatt i vad gäller beskattningen av marksamfälligheter eller regleringssamfälligheter för den del av avkastningen som inte har delats ut höjs från nuvarande 15 till 32 96. För att i viss mån tillgodose framförda önskemål om möjligheter till resultatutjämning för häradsallmänningar, gemensamhetsskogar o. d. föreslås att delägarna får möjlighet att sätta in utdelning från samfälligheten på skogskonto, således på enahanda sätt som om han själv hade uppburit skogsintäkten. Häradsallmänningar och sockenallmänningar skall liksom hittills beskattas för samfällighetens förmögenhet. I övriga fall skall förmögenheten fördelas på delägarna. Utskottet har vid behandlingen uppmärksammats på att en viss dubbelbeskattningseffekt kan uppkomma i samband med övergången till det nya systemet därigenom att vinst som har beskattats hos marksamfällighet före ikraftträdandet kommer att beskattas hos delägarna om den delas ut efter ikraftträdandet. Samfälligheten blir i det fallet berättigad till avdrag för utdelningen, men osäkerhet torde föreligga om i vad mån samfälligheten kan nyttja avdragsrätten under beskattningsåret eller som förlustavdrag senare år.

Förslaget möjliggör också en förenkling i fråga om reglerna för insättning på skogskonto. Fru Troedsson berörde en annan situation där viss dubbelbeskattningseffekt kan uppkomma. Det är när avdragsrätten för utdelning kan påverka garantibeskattningen i ofördelaktig riktning. Vid utskottsbehandlingen "berördes den frågan, och utskottet ansåg sig kunna konstatera att även här fanns tekniska lösningar, men de bedömdes vara så komplicerade att erfarenhet av de nya bestämmelserna bör avvaktas innan ställning tas till huruvida särskilda regler är erforderliga. Om det skulle visa sig att olägenheter av den här arten skulle uppkomma vid den praktiska tillämpningen säger sig utskottet utgå från att regeringen kommer med förslag som rättar till sådana ej avsedda effekter. Herr Magnusson i Borås och fru Troedsson har i fem reservationer anmält en från utskottsmajoriteten avvikande uppfattning i vissa delar. Fru Troedsson har här redovisat reservationsyrkandena. Låt mig bara helt kort föredra utskottsmajoritetens motivering för avstyrkande av de motioner som ligger till grund för reservationerna. Grundtanken bakom propositionen har varit att söka åstadkomma en så långt som möjligt likformig behandling vid beskattningen av alla slags samfälligheter och samtidigt en strävan att få skatteregler som är mer neutrala än hittillsvarande i förhållande till olika förvaltningsalternativ och former av samverkan. Utskottsmajoriteten instämmer i dessa syften och finner att de föreslagna reglerna i allt väsentligt är ägnade att tillgodose dessa önskemål. De föreslagna ändringarna innebär att skatteförmågeprincipen kommer att beaktas bättre än hittills, och förslaget tillgodoser dessutom fördelningspolitiska synpunkter. Såsom fru Troedsson sade är utskottet medvetet om att det kan uppstå vissa besvärligheter vid övergången till de nya bestämmelserna för vissa speciella samfälligheter, exempelvis besparingsskogar. Det är därför som utskottet i sin skrivning har förutsatt en viss generositet vid tillämpningen av de nya reglerna. Beträffande reservationsyrkandet om uppskov med ikraftträdandet vill utskottsmajoriteten anföra följande. De i propositionen föreslagna reglerna beträffande samfälligheter innebär helt enkelt en anpassning till den beskattning som gäller för andra skattskyldiga. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning har samfälligheterna haft vissa möjligheter att anpassa sig till de nya reglerna eftersom den promemoria som ligger till grund för propositionen varit känd från juli månad förra året. I reservationerna 2 och 3 har reservanterna efterlyst förbättrade regler för resultatutjämning och avskrivning i samband med mottagna bidrag. Utskottsmajoriteten konstaterar — liksom reservanterna — att det i propositionen framlagda förslaget innebär vissa förbättringar i dessa hänseenden och hänvisar i övrigt till att dessa frågor torde komma att uppmärksammas i företagsskatteberedningens pågående utredningsarbete beträffande olika former av resultatutjämning vid beskattning. I vad gäller höjningen av skattesatsen från 15 till 32 96 vill jag peka på det förhållandet att såvitt gäller marksamfälligheter torde det vara klart att den dominerande verksamheten för dessa utgörs av skogsbruk. De bedrivs således med de fördelar som storskogsbruket ger. Dessa hä radsallmänningar och allmänningsskogar liksom andra slag av samfälligheter som avser mark är ofta innehavare av betydande fastighetsoch andra tillgångar. Den verksamhet som bedrivs är främst inriktad på att ge ett så gott ekonomiskt resultat som möjligt. Man vågar påstå att det ideella syftet är mindre framträdande.